Herr talman! Roger Haddad har frågat mig hur den faktiska arbetslösheten ser ut bland ungdomar 18-24 år, enligt ministern och regeringen, vad avser de som varken arbetar eller studerar. Vidare har Roger Haddad också frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att informationen kring andelen ungdomsarbetslösa blir bättre på kommunal och statlig nivå.Det är Statistiska centralbyrån som, baserat på internationella överenskommelser, definierar vem som är sysselsatt eller arbetslös. Regeringen har inget direkt inflytande när det gäller denna fråga. Den officiella arbetslösheten mäts av Statistiska centralbyrån genom arbetskraftsundersökningarna som uppdateras och redovisas månatligen. I den senaste arbetskraftsundersökningen, avseende september 2014, framgår det att den officiella arbetslösheten bland ungdomar som avser åldersgruppen 15-24 år uppgick till 22,2 procent av arbetskraften. Vid sidan av detta mått publicerar även Statistiska centralbyrån statistik på unga som varken arbetar eller studerar. Detta mått är en annan indikator på ungdomars arbetsmarknadssituation, men det ska inte förväxlas med det officiella arbetslöshetsmåttet. Enligt senast tillgänglig statistik från arbetskraftsundersökningarna uppgick andelen unga som varken arbetar eller studerar till 9,3 procent av befolkningen i åldersgruppen 15-24 år. Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Regeringen påbörjar nu ett ambitiöst reformprogram i syfte att pressa tillbaka arbetslösheten bland ungdomar. Kampen mot ungdomsarbetslösheten förutsätter bred mobilisering och samverkan mellan bland annat arbetsmarknadens parter, privata näringslivet och inte minst landets kommuner. Kommunernas kunskap, engagemang och bidrag är en förutsättning i arbetet för att minska ungdomsarbetslösheten, bland annat genom den 90-dagarsgaranti som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2015. Regeringen avser mot denna bakgrund att inleda samtal med samtliga av landets kommuner för att ta ett gemensamt grepp mot arbetslösheten bland ungdomar. Samtal kommer också att inledas med berörda parter på arbetsmarknaden samt med andra betydelsefulla aktörer såsom organisationer och relevanta myndigheter.
Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret på min interpellation!Debatten om arbetslösheten, inte minst om unga utanför arbetsmarknaden, är intensiv. Vi hörde också i dag under statsministerns frågestund att frågan togs upp. Den engagerar många.Anledningen till att jag ställt min fråga är att få ett förtydligande från arbetsmarknadsministern eftersom olika siffror har figurerat i den allmänpolitiska debatten. Å ena sidan är det SCB:s statistik, å andra sidan är det Arbetsförmedlingens statistik. Vi som arbetar med frågorna vet att i gruppen arbetslösa ungdomar ingår många heltidsstuderande. Nu sade statsrådet i sitt svar att vi inte ska förväxla dessa, men det är klart att det är en skillnad om vi tror att ungdomsarbetslösheten är 22 procent eller 9 procent. Dessutom ingår 15, 16, 17 och 18-åringar i urvalsgruppen. Vi vet att man i Sverige går på gymnasiet fram till att man är 18-19 år.Folkpartiet vill adressera frågan inte för att tona ned problemet med ungdomsarbetslöshet utan vi håller med om att det är ett stort problem. Vi instämmer i statsrådets svar att problemet är bekymmersamt och att fler kommuner måste ta tag i problemet. Den tidigare regeringen tillsatte för ett par år sedan en utredare, Ann-Marie Begler, som också lämnade ett material till regeringen i oktober förra året om unga utanför arbetsmarknaden.

I den delen känner jag inte riktigt att jag har fått svar från statsrådet. Men jag vill också ha ett förtydligande inte för att tona ned problemet utan för att vi ska angripa rätt problem, nämligen de som inte går i gymnasiet, inte studerar i vuxenutbildningen eller står utanför arbetsmarknaden. Jag anser att det är viktigast att fokusera på dem.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDen officiella statistiken ser ut på ett sätt. Den är viktig för att kunna göra internationella jämförelser eftersom den definieras likadant i alla EU-länder. Även för att kunna göra jämförelser över tid är det bra att inte ändra i sättet att mäta.Alla mått har sina brister. Den officiella statistiken som används i dag tar till exempel med heltidsstuderande. De kan räknas som arbetslösa om de söker arbete och inte arbetar.Samtidigt ska vi veta att ungdomar som arbetar en timme i veckan men är arbetslösa alla andra timmar i veckan räknas som sysselsatta i statistiken. Det är vanligt att ungdomar inte arbetar så mycket som de önskar. Många har tillfälliga påhugg och upplever sig själva som i alla fall deltidsarbetslösa. Men det syns inte i den officiella statistiken. Därför är det viktigt att ha flera mått.Enligt den officiella statistiken har drygt 60 000 ungdomar varit arbetslösa i mer än tre månader i dag. Det är också ett mått på en grupp som uppenbarligen har svårigheter, som inte befinner sig i en snabb övergång mellan utbildning och arbete utan har varit arbetslösa under en längre tid. Om man till det lägger Arbetsförmedlingens statistik som visar att ungefär 27 000 ungdomar har varit inskrivna som arbetslösa i mer än sex månader börjar vi så smått se storleken på den grupp ungdomar som har riktigt stora problem på arbetsmarknaden.Den grupp som Roger Haddad tar upp, så kallade neets, som varken studerar eller arbetar rymmer också olika grupper. Där finns ungdomar som står otroligt långt från arbetsmarknaden, som inte ens är inskrivna på Arbetsförmedlingen, inte studerar och kanske inte gör någonting eller lever i gränszonen för att riskera att hamna i kriminalitet eller få allvarliga sociala problem. Men där finns också ungdomar som jobbar som au pair i ett annat land eller studerar i USA eller Australien och som rimligen har goda chanser på arbetsmarknaden. De flesta mått innehåller alltså flera dimensioner, och det är viktigt att vara medveten om vad man talar om när det gäller de olika måtten. Jag välkomnar en sådan debatt.Herr talman! Jag ska också svara på hur vi ska mäta på kommunal nivå i nästa replik.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern.När det gäller den officiella ungdomsarbetslöshetsstatistiken, de som inte går i gymnasiet eller på vuxenutbildning, är det extra viktigt att vi, inte minst när vi förmedlar till våra statliga myndigheter vad de ska lägga krutet och resurserna på, angriper den hårda kärna av ungdomar som har varit långtidsarbetslösa, har väldigt bristfälliga förkunskaper eller saknar slutbetyg. De ska naturligtvis prioriteras.Sedan har vi just gruppen som varken arbetar eller studerar. Alliansregeringen tillsatte en utredning som skulle försöka ta reda på hur det förhåller sig med den gruppen. Utredaren kom fram till att det inte finns någon bra samordning. Ibland kan de arbetslösa få insatser på kommunal nivå, och när de sedan går till statliga Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan erbjuds de exakt samma insats, som kanske inte leder till vidare studier eller till ett riktigt arbete. Vi kanske ska ha en indikator på hur man nästan ska tvinga fram kunskapsuppsamlingen på kommunal nivå eftersom man oftast, på en utbildningsenhet eller en arbetsmarknadsenhet, försöker har något slags koll på de här ungdomarna som en del av det kommunala uppföljningsansvaret.Folkpartiet är angeläget om att vi ska bättre koll på det här. Folkpartiet är angeläget om att vi ska försöka föra debatten om de ungdomar som vi vill hjälpa att komma vidare. Anledningen är att det påverkar de politiska prioriteringarna och de ekonomiska prioriteringarna. Det ska avsättas tillräckliga resurser i det första steget, och i nästa steg ska det naturligtvis nå rätt målgrupp.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Roger Haddad har sagt och vill återkomma till den kommunala nivån. Jag bedömer att kommunerna har en oerhört viktig roll att spela när det gäller möjligheten att lösa problemet med ungdomsarbetslösheten.Därför har jag nyligen bjudit in samtliga kommunledningar i Sverige till träffar med mig. Det kommer att bli många möten för min del, men jag hoppas och tror att kommunerna kommer att uppskatta att få samtal och möjlighet att diskutera med staten hur vi tillsammans kan kraftsamla och samarbeta för att finna lösningen på ungdomsarbetslösheten. Jag tror att det krävs helt nya samarbetsformer mellan staten och kommunerna för det.En annan viktig fråga att ta ställning till är hur vi ska mäta. Jag ser framför mig och hoppas att samtliga kommuner i Sverige ska vilja anta utmaningen att vara med och samarbeta med staten när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Då är det också viktigt att hitta mått för att se hur olika kommuner når framgång i sitt arbete. För att göra det måste vi komma överens om hur de måtten ska definieras.Det är troligt att fler ungdomar kommer att skriva in sig på Arbetsförmedlingen när man kraftsamlar för att lösa ungdomsarbetslösheten. Det är i grunden bra eftersom vi vill att de som varken arbetar eller studerar ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen och få hjälp att komma i utbildning eller i arbete. Men då måste vi komma överens om hur man ska mäta statistiken så att man kan jämföra olika kommuner och jämföra framgång. Jag tror nämligen att jämförelser mellan kommuner, för att lära av varandra och för att se vilka som lyckas bra, också är ett viktigt sätt för att successivt kunna vässa vårt arbete med att möta ungdomar som är i en utsatt situation och som behöver hjälp in på arbetsmarknaden.Det är självklart att man måste satsa mest resurser på dem som har de största svårigheterna. De behöver uppenbarligen mest hjälp för att komma in på arbetsmarknaden eller för att komma vidare till utbildning. Men för den här regeringen är det också viktigt att korta tiden för att komma vidare även för de ungdomar som har relativt goda förutsättningar på arbetsmarknaden och som förmodligen kommer att hitta ett jobb. Min bedömning är att många ungdomar som har en god utbildning går onödigt lång tid i arbetslöshet innan de får användning för sin utbildning i sitt första riktiga arbete. Jag tror att vi kan korta den tiden med kanske flera månader med ett annat bemötande från Arbetsförmedlingen.Jag hoppas att alla ungdomar ska känna att de, om de behöver hjälp att söka arbete, ska kunna få ett professionellt samtal och bemötande från Arbetsförmedlingen som leder till att de lättare kan söka relevanta jobb och matchas mot de lediga jobben.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern.Jag välkomnar att ni i samråd med kommunerna ska försöka inte bara kraftsamla utan faktiskt mäta. Kritik mot den generella arbetsmarknadspolitiken är att vi som förtroendevalda på lokal och nationell nivå har svårt att bedöma effekterna av samhällets insatser. Då är risken för resursslöseri stor, att vi skickar ungdomar och unga vuxna på insatser som egentligen inte leder dit vi önskar.Jag har tittat mycket på IFAU:s rapporter och Finanspolitiska rådets rapporter. Jag hävdar återigen att vi i ungdomsarbetslöshetsdebatten ska försöka hålla oss till de faktiska siffror som särskilt fokuserar på de som inte är i utbildning eller i arbete.Oppositionen och Folkpartiet kommer att följa de förslag som regeringen och arbetsmarknadsministern har aviserat.

Om vi fastnar i subventioner finns det risk för att vi bara tillfälligt förbättrar siffrorna, och sedan återkommer de arbetslösa i den officiella arbetslöshetsstatistiken något år senare.
Herr talman! Jag vill påminna Roger Haddad om att vi fram till 2007 hade en annan officiell statistik för ungdomsarbetslösheten där de heltidsstuderande inte räknades in. Den dåvarande oppositionen, där Roger Haddads parti ingick, kritiserade den dåvarande socialdemokratiska regeringen hårt för att dölja ungdomsarbetslöshet genom att inte ta med de heltidsstuderande i statistiken varpå den officiella statistiken ändrades. Nu ser vi andra problem. Det är alltså svårt att hitta den optimala officiella statistiken. Och jag tror inte att man ska ändra den för ofta eftersom det då blir svårt att göra jämförelser över tid.Överläggningen var härmed avslutad.